Herr talman! Jag ber först att få yrka bifall till den vid civilutskottets betänkande nr 6 fogade socialdemokratiska reservationen. Den debatt som skall följa borde innefatta en argumentering för utskottsmajoritetens yrkande och för reservanternas yrkande. Vi är väl — här som i utskottet — ense om att frågan inte gäller om kommunen A bort läggas samman med kommunen B eller C eller om kommunen D skall vara självständig. Vad är det då som voteringen skall gälla? Det finns två yrkanden. Utskottsmajoriteten vill att riksdagen skall begära en översyn av 1919 års permanenta lagstiftning om ändringar i kommunindelningen. Till detta krävs ett uttalande där man betonar vikten av att Kungl. Maj:t, som det heter, ”utnyttjar sin dispensrätt och tar all möjlig hänsyn till lokala opinioner”. Reservanterna vill avslå de aktuella motionerna. De anser att vid kommunindelningsreformen all möjlig hänsyn tagits till lokala intressen och att det inte finns anledning att på grund av motionerna uttala sig om den permanenta lagstiftningen. Utskottsmajoritetens huvudståndpunkt är sålunda att det finns skäl till en översyn av 1919 års lag, dvs. de regler som skall gälla för i huvudsak löpande indelningsjusteringar efter kommunindelningsreformens genomförande. Det får här betonas, att översynen inte föreslås gälla den temporära lagstiftningen. Denna och de riktlinjer som antogs 1969 skall alltså ligga fast också enligt utskottsmajoritetens mening. Det innebär att riksdagen på nytt enhälligt uttalar att 1969 års beslut om kommunindelningsreformens slutförande till år 1974 skall stå fast. Vad är då grunden för att se över 1919 års lag? En lagteknisk översyn pågår redan. Det sägs att översynen och bedömningen skall ”ta sikte på möjligheterna att i framtiden förankra kommunindelningsbeslut i levande opinioner och förena översiktliga, näringsgeografiska och regionala synpunkter med rent kommunala önskemål”. Ja, det är ju en så allmän målsättning att det inte finns någonting att invända mot den. Frågan står dock kvar om det behövs någon översyn för att uppnå det målet. Jag har under utskottsbehandlingen och hittills inte hört eller sett någon precisering av vilka regler i lagen som inte passar ihop med de här angivna målen. Vi får väl ställa vårt hopp till att utskottets ordförande, som skall tala efter mig, reder ut detta så att vi åtminstone kan bli ense om vad det är som vi är oense om. Innan vi har fått denna väntade klara analys av bristerna i 1919 års lagstiftning måste jag väl dock tillåtas konstatera att 1919 års lag i fråga om ändring i indelningsplanerna verkligen tar sikte på att bevaka kommunala intressen. Aktuella indelningsplaner skall alltid finnas. Om det efter detta år skulle väckas förslag om ändring i indelningen för ett län gäller bl.a. att en indelningsändring mot kommuns bestridande får göras endast om ändringen är, som det heter i 3 §, ”föranledd av ett betydande allmänt behov”.

Indelningsändring måste vara nödvändig för att undanröja eller avsevärt minska missförhållandet. Jag kan för min del, herr talman, inte finna annat än att mycket högt ställda anspråk på beaktandet av kommunens vilja redan är tillgodosedda.

Årtalet 1919 verkar väl vara en så lagrad årgång att bara den skulle göra behovet av en översyn trovärdig. Så enkelt är det emellertid inte. Vi har haft anledning att titta på den här lagstiftningen, bl.a. 1946, 1962 och senast 1969, utan att det resulterat i ändringar på denna punkt. Jag vidhåller i varje fall meningen att lagen redan fyller den uppgift som utskottsmajoriteten sagt sig syfta till. Det torde dock vara så att huvudintresset knyts till uttalandet om att regeringen även vid indelningsreformen skall ta ”all möjlig hänsyn till lokala opinioner”. Detta uttalande skall ses mot bakgrund av att ingen föreslår någon ändring i 1969 års riktlinjer. Jag vill också, herr talman, påstå att utskottsmajoritetens bevekelse grund för att föra fram detta uttalande icke är sakliga invändningar mot de indelningsplaner för länen som existerar sedan avsevärd tid tillbaka. Om så hade varit fallet borde invändningar mot dessa ha förts fram som lagstiftningsförslag långt tidigare. På annat sätt går det inte att förklara att 1972 års riksdag vid två tillfällen enhälligt avböjt att specificera riktlinjerna från år 1969. De indelningsförslag som det i realiteten är fråga om redovisades i kungörelsen av år 1970. Riksdagens enhälliga beslut i dessa delar kan inte uppfattas som annat än t.o.m. positiva erkännanden av Kungl. Maj:ts hantering av givna fullmakter. Vad är ”all möjlig” hänsyn? Redan ordsammansättningen antyder att det ytterst kan gälla en konflikt mellan två intressen. Om dessa intressen inte låter sig förenas måste någon — i detta fall regeringen — göra en avvägning mellan dem. Ett av intressena måste vika i någon del. Det borde vara ostridigt att ett övergripande intresse är att skapa kommunala enheter som lämpar sig för sin självstyrelseoch planeringsfunktion. Det borde enligt vanliga demokratiska spelregler också vara ostridigt att en i ett kommunblock ingående kommun inte har och inte heller bör ges total vetorätt. Det är självklart att en kommuns synpunkter och vilja måste beaktas — allvarligt beaktas — som ett tungt argument. Det är ju mot den bakgrunden som sammanläggningsärendena har fått en — i lag föreskriven — noggrann behandling. Länsstyrelsens viktiga ställning i detta sammanhang motiveras bl.a. av dess möjligheter att stå i nära kontakt med kommunerna — inte bara med en kommun utan med alla i länet — och ha planeringssynpunkterna väl företrädda. Länsstyrelsens roll i indelningsfrågornas behandling är en garanti för att lokala opinioner — på ett mycket tidigt skede i beredningen — kommer till uttryck och får vägas mot varandra. Detta är en form av praktiskt genomförbar länsdemokrati i ordets egentliga mening. Hur kan man nu ta ”all möjlig hänsyn till lokala opinioner” om man inte vill ha vetorätt? Hur och när skall opinionen ha kommit till uttryck? Skall man pröva opinionens styrka inte bara i procent av en viss grupp utan också i fråga om hur den uppstått? Är alla opinioner ett riktigt uttryck för de syften man uppger sig företräda? Allt detta är väsentliga frågor som man går förbi med uttrycket ”all möjlig hänsyn”. Med tanke på all denna ovisshet om utskottsmajoritetens verkliga ståndpunkt finns det faktiska skäl att fråga sig om inte utskottsskrivningen har ett annat syfte än att seriöst diskutera kommunindelningsreformen. De uttalanden som gjorts t.o.m. från partiledarhåll tyder på att syftet kan vara något från det formella voteringssystemet fristående — t.ex. att under ett valår ta vara på trots allt fåtaliga missnöjesanledningar och skapa en skendebatt i frågan. Detta är beklagligt ur demokratisk synpunkt. Tilltron till riksdagens möjligheter att spela sin avsedda roll kan inte stärkas med sådana metoder. I de konkreta avvägningar mellan enskilda intressen som regeringen har gjort under ansvar för framtiden har — och detta bestrids väl inte — hänsyn tagits även till lokala opinioner. Frågan är då i sak: Påstås det att regeringen inte tagit tillräckliga hänsyn? Svaret på den frågan är intressant. Anser man sig svara nej på frågan genom att votera för utskottsmajoriteten, innebär det att man förutsättes ha gjort en prövning med samma noggrannhet som regeringen men kommit till en annan ståndpunkt. Det jag sagt, herr talman, innebär självfallet inte att man skall acceptera alla en regerings bedömningar bara därför att den alltid vet bäst. Det skulle vara ett lika stort fel. Men en kritik mot indelningsplanerna som inte kunnat övertyga 1972 års riksdag borde rimligen inte vara tyngre vägande nu. Snarare får — som jag redan antytt — 1972 års bäda riksdagsbeslut anses som förtroendeförklaringar för regeringen. Sedan har vi en annan aspekt. Som det direkt uttalas av utskottsmajoriteten, utgår man från att frivilliglinjen vid kommunsammanläggningar skulle ha varit den rätta. Denna åsikt är i och för sig en linje. Argumenten för och emot detta fördes fram år 1969, och ett beslut fattades då i demokratisk ordning. Det intressanta är ju anknytningen i detta fall till frivilliglinjen. Om man inte vill acceptera 1969 års beslut, så är det självklart att varje sammanläggning mot ett kommunalt yttrande kan påstås innebära att tillräckliga hänsyn inte tagits. En diskussion utifrån sådana utgångspunkter blir naturligtvis ofruktbar. Särskilt intressant är det kanske att vänsterpartiet kommunisternas representant i utskottet anslutit sig till meningen att situationen återförs till att frivilliglinjen övergavs. Jag vet ännu inte om detta skall uppfattas som en markerad övergång till den borgerliga linjen med mindre handlingskraftiga kommuner. Eftersom voteringen nu gäller även utskottets motiv blir den en intressant temperaturmätare också på vänsterflygelns väg mot en hittills inte anad revisionism. Kommande inlägg får väl ge besked om detta var meningen eller om uttalandet får ses som ett olycksfall i arbetet, kanske lätt nog i trängseln vid opinionsbildningens bord. Sammanfattningen är sålunda att själva temat i utskottsskrivningen kan näppeligen någon invända emot. Det är självklart att all möjlig hänsyn skall tas till lokala opinioner. Men varje opinionsbildning har ju ett slutmål, nämligen att nå fram till och påverka beslutsprocessen. Gäller det en fråga av större regional eller kommunal betydelse så måste i ett aktuellt ärende statsmakterna väga in alla opinionsyttringar. En samlad bedömning måste inte bara ta hänsyn till andra opinioner. Den måste också grundas på målsättningar och översiktliga perspektiv. Vid olika tillfällen har riksdagen genom sitt agerande klart gett uttryck för förtroende och respekt för det sätt på vilket regeringen klarat den många gånger svåra uppgiften att förena delvis olika intressen i en — på längre sikt räknat — funktionell kommunbildning. Det har säkerligen inte varit någon av de lättaste arbetsuppgifterna. För att knyta an till den föregående debatten om Ljusnan: en talare sade att hans parti i det ärendet inte hade bytt ståndpunkt i en viktig principiell fråga bara för att tre månader hade förflutit sedan föregående beslut. Detsamma gäller nu socialdemokraterna. Vi ger i reservationen uttryck för den ståndpunkt som vi konsekvent har fasthållit vid. I detta läge har oppositionen presenterat ett betänkande med oprecisa, menande eller antydande fraser. Därmed kan man bara konstatera att för de människor som trott att det varit fråga om realistiska alternativ blir detta agerande i riksdagen en stor förväntans upplösning i intet. Än en gång, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Lindkvist har efterlyst en klar analys av mig av skälen för vårt krav på en översyn av 1919 års lag om kommunal indelning. Jag skall försöka prestera den, och jag skall i det analysarbetet ta hjälp av en del uttalanden som civilministern vid olika tillfällen har gjort.

I det fallet råder inga delade meningar. Orsaken till detta ställningstagande är att frågor om bl.a. regeringsmaktens beslut enligt regeringsformen inte kan komma under riksdagens eller dess utskotts överläggningar och prövning på annat sätt än grundlagarna bokstavligen föreskriver. Såvitt motionerna syftar till en överprövning av Kungl. Maj:ts beslut eller till att få fram direktiv angående behandlingen av visst ärende kan motionerna sålunda inte föranleda någon ytterligare åtgärd. Enligt utskottets mening återförs situationen i flera sammanläggningskommuner till förhållandet att frivilliglinjen övergavs år 1969. Som tidigare konstaterats av bl.a. 1972 års riksdag är det orealistiskt att i detta skede söka riva upp ett beslut som snart är helt genomfört. Utskottet vill dock betona vikten av att Kungl. Maj:t utnyttjar sin dispensrätt och tar all möjlig hänsyn till lokala opinioner. I vilken omfattning regeringen hittills utnyttjat denna dispensrätt och tagit all möjlig hänsyn till lokala opinioner skall jag inte uppehålla mig vid. Alla som följt med den senaste tidens händelser vet i vilken omfattning detta skett. Enligt reservanterna och enligt vad herr Lindkvist sade finns det ingen anledning för utskottet att utnyttja sin initiativrätt, eftersom de grundläggande bestämmelserna i 1919 års lagstiftning inte berörts eller ens åsyftats i motionerna. Men då vill jag påminna om att utskottet i annat sammanhang har begagnat sin initiativrätt, vilket en minoritet i utskottet vid det tillfället fann opåkallat. Utskottet har så att säga vanan inne. Men nu är bara den politiska sitsen ombytt. Utskottets majoritet hävdar att erfarenheterna av kommunindelningsreformen så som de framstår både i motionerna och eljest bör tas till utgångspunkt för en översyn och bedömning av den permanenta lagstiftningen, som i sina huvuddrag är av gammalt datum. Bedömningen bör ta sikte på möjligheterna att i framtiden förankra kommunindelningsbeslut i levande opinioner och förena översiktliga, näringsgeografiska och regionala synpunkter med rent kommunala önskemål. Utskottet förutsätter att förslag, som en sådan översyn och bedömning kommer att aktualisera, läggs fram för riksdagen. Motivet för och behovet av en översyn av 1919 års kommunindelningslag ber jag nu, herr talman, att närmare få utveckla. Jag börjar då med en historik över utvecklingen i fråga om kommunindelningen efter 1962 års beslut om en på frivillighetens grund genomförd reform. 1969 kände sig det för kommunindelningsfrågan ansvariga statsrådet Svante Lundkvist övertygad om att det inventeringsarbete som pågick i samråd mellan länsstyrelser och kommuner borde utmynna i ett förslag till tidsplan för återstående ändringar i fråga om kommunindelningen. Den första tidpunkt för sammanläggning som kunde komma i fråga var årsskiftet 1970-1971 och den senaste tidpunkten årsskiftet 1973 1974. Denna statsrådets uppfattning ledde till att indelningsfrågorna togs upp i en proposition vid 1969 års riksdag, varvid en majoritet bestående av socialdemokrater och under benägen medverkan av vänsterpartiet kommunisterna övergav frivilligprincipen och genomdrev en provisorisk lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindelningen. I debatten utvecklade statsrådet Lundkvist sin vid den här tidpunkten av alla kända uppfattning om innebörden av begreppet frivillighet, om nödvändigheten av att skapa stora bärkraftiga kommuner för att ”ge dem möjlighet att spela en betydelsefull roll i våra ansträngningar att skapa ökad jämlikhet, trygghet och trivsel för medborgarna”. Jag tar mig friheten att citera några rader ur ett inspirerat inlägg av statsrådet Lundkvist i samma debatt. Men först kanske jag skall nämna att kommunfrågorna då sorterade under kommunikationsdepartementet och att kommunikationsminister var statsrådet Lundkvist. Han sade: ”Ibland har man av den allmänna debatten om den kommunala demokratin nästan fått det intrycket, att staten i allmänhet och kommunikationsministern i synnerhet borde sitta inne med hela lösningen på den kommunala demokratins problem. Det är utan tvekan att ställa hela frågan på huvudet. Vilken levande innebörd den kommunala demokratin får kommer alltid ytterst att bero på det intresse som den enskilde medborgaren har för kommunens angelägenheter. — — — Men ytterst, ärade kammarledamöter, är det ändå i de politiska partiernas vilja och förmåga att aktivera medborgarna ute i kommunerna som lösningen på den kommunala demokratins problem ligger. Det gäller för oss själva att fundera igenom hur vi skall skapa de bättre kontakter bl.a. mellan förtroendemän och väljare som är en nödvändig förutsättning för en mera levande kommunal demokrati.” Det är i och för sig kloka ord, men tydligen mycket svåra att efterleva. Statsrådet Lundkvist torde vid det här laget ha erfarit att det har sina svårigheter att skapa denna goda kontakt mellan medborgarna och förtroendemännen, som han åtminstone 1969 fann så angelägen. Just i dessa dagar kan man överallt ute i landet få högst påtagliga bevis för ett utomordentligt stort intresse för en levande kommunal demokrati. Det är ett intresse som ibland tar sig högst märkliga uttryck — uttryck som man givetvis kan ha delade meningar om men som ändå är ett vittnesbörd om ett brinnande intresse hos medborgarna för deras egen kommuns problem och dess framtid. Metoder som är helt oförenliga med god demokrati tar jag givetvis bestämt avstånd ifrån. De i dag välbesatta riksdagsläktarna är ytterligare ett bevis på hur t.ex. kommunala indelningsproblem kan aktivera människornas intresse för kommunalpolitiska frågor. Men om vi nu, herr civilminister, är överens om — vilket jag förutsätter att vi är — att medborgarnas intresse för kommunala frågor bör uppmuntras och detta får till resultat opinionsyttringar av växlande styrka och art, vilket inflytande skall man då tillmäta dem? Skall de tillmätas något reellt värde, eller räcker det kanske att man tålmodigt lyssnar på dem och säger några tröstens ord om att allt i en framtid nog kommer att ordna sig till det bästa? Det är sådana här frågor som man ställer sig och som också har kommit till uttryck i utskottets skrivning. Med utgången av 1973 upphör den provisoriska lag, som tvingat fram kommunsammanläggningar, att gälla, och bestämmelserna i 1919 års lag om kommunindelning träder ånyo i kraft i full utsträckning. Av förut av mig angivna skäl anser utskottet att en översyn av lagstiftningen bör verkställas.

En sådan omställning får betydelse för den kommunala självstyrelsens innehåll, organisation och arbetsformer. I 1962 års beslut angavs en rad frågor som borde övervägas jämsides med att de nya kommunerna växer fram. Om man genom de åtgärder som jag tidigare angett kan förutse en tidpunkt då de nya kommunerna överlag skall ha trätt i funktion, kommer det att finnas en bättre grund för fortsatta överväganden och åtgärder i nu berörda hänseenden.” — Det gäller alltså frågor av betydelse för den kommunala självstyrelsens innehåll, organisation och arbetsformer. Den tidpunkt som statsrådet Lundkvist efterlyser i propositionen är nu snart inne, och därmed borde finnas, också enligt statsrådets egna ord, den bättre grund för fortsatta överväganden och åtgärder av betydelse för den kommunala självstyrelsens innehåll, organisation och arbetsformer som behövs för att göra en översyn meningsfull.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

Herr talman!

Men jag tror också att det kan finnas goda skäl att först erinra litet om motiven till kommunindelningsreformen för att man bättre skall förstå de motiveringar som vi sedan har anfört för vårt handlande. Som alla erinrar sig fann vi ganska snabbt efter 1952 års reform att den blev tämligen urvuxen. De kommuner som vi fick 1952 vid den då obligatoriska reformen kunde inte möta alla de nya uppgifter som kommunerna fick att hantera genom den snabba utvecklingen på hela Nr 50 samhällslivets område. Vad som skedde under 1950-talet mot den här Torsdagen den bakgrunden var att vi fick till stånd en rad frivilliga sammanläggningar 22 mars 1973 mellan kommuner som attraherade varandra och som låg så till att de tyckte det var lämpligt att de bildade nya kommunala enheter.

Därför begärde inte minst Landskommunernas förbund att man skulle göra en utredning om en ny kommunindelning enligt en plan som skulle omfatta alla kommuner. Då kommer man till frågan: Hur skall vi se på kommunernas uppgifter i framtiden? Skall vi eftersträva att trots allt hålla de många små kommunerna kvar i mesta möjliga mån och i så fall få räkna med att de nya uppgifter som väntar kommunerna får hanteras på en annan nivå, exempelvis på den regionala nivån? Eller skall vi säga oss att det är viktigt att vi får kommuner av en sådan geografisk omfattning, med ett sådant invånarantal och med sådana resurser i största allmänhet att vi på den primärkommunala nivån kan behålla ansvaret för den lokala planeringen och för alla de uppgifter som ligger människorna nära? De båda kommunförbunden valde för sin del den senare linjen. Man sade att skall vi här i landet i fortsättningen kunna upprätthålla en kommunal självstyrelse som är värd namnet, då är det viktigt att vi får kommuner som kan ta det hela och fulla ansvaret för alla de många nya uppgifter som väntar, som kan spela sin aktiva roll också i samhällsplaneringen.

Kommunblocken bildades sedan 1963 och 1964 enligt den här principen. Men 1964 hände också någonting annat. Vi hade fått uppleva en allt snabbare koncentration av ekonomisk tillväxt och befolkning till vissa delar av landet med motsvarande utflyttning från andra delar av landet. Vi hade fått uppleva att det var nödvändigt att staten genom speciella åtgärder försökte medverka till en jämnare fördelning av hela den ekonomiska utvecklingen, försökte medverka till att hålla befolkning kvar i områden som i hög grad hotades av utflyttning. Vi fick beslutet om lokaliseringspolitiken. Vi fick ett beslut som också innebar att vi satte i gång den regionala utvecklingsplaneringen och som, för att göra en lång historia kort, så småningom har gett oss de regionalpolitiska handlingsprogrammen som riksdagen antog i höstas. Alla var överens om att skulle vi kunna lyckas med uppgiften att föra en aktiv regionalpolitik var det viktigt att det kunde ske ett samspel 47 Nr 50 mellan stat, kommuner och näringsliv. Kommunblocken var den minsta Torsdagen den lokala bas på vilken detta samspel kunde genomföras — de bildade 22 mars 1973 näringsgeografiska och för det här ändamålet lämpliga enheter. Men vi hade ju 1962 bestämt oss för att den nya kommunindelningen skulle ske på frivillighetens väg — man skulle börja med ett samarbete inom kommunblocken som, hoppades vi, skulle växa till en sammanläggning av de nya kommunala enheterna. Det innebar att inom kommunblocken kunde man inte fatta några beslut som band de enskilda kommunerna; man kunde bara rekommendera kommunerna att vidta vissa åtgärder. För att kunna genomföra en effektiv regionalpolitik ansåg vi det då nödvändigt att få kommunala enheter inom vilka man kunde fatta beslut till stöd för den utveckling som regionalpolitiken skulle främja. Från regeringens sida har vi uppfattat den aktiva regionalpolitiken, kravet på att kunna få en jämnare fördelning av välfärden till olika delar av landet, som en utomordentligt angelägen och viktig uppgift, som vi måste engagera oss för. Vi ansåg också att lösandet av den här uppgiften brådskade, och då var det naturligt att ställa frågan: Hur länge dröjer det innan den första förutsättningen för den aktiva regionalpolitiken, dvs. fullföljandet av kommunindelningsreformen, kan vara för handen? Vi gjorde mot denna bakgrund 1968 en inventering som visade att vi med den ordning vi bestämt oss för 1962 skulle ha halva reformen i hamn till 1971 men att vi 1974 och kanske ännu senare inte skulle ha resten av reformen genomförd. Dessutom hade vi ett läge där det inom vissa kommunblock fanns fyra eller fem kommuner som ville genomföra sammanläggningen och där kanske ett par kommuner på grund av att de var små var nödgade att få sammanläggningen till stånd men där en kommun, med den ordning vi fattat beslut om 1962, om den var strategisk placerad i blocket kunde förhindra sammanläggningen för de övriga. Läget var vidare att många kommunalmän kom till oss och sade: Vi måste få ett besked om hur den framtida kommunala indelningen skall bli. Vi kan inte bara hålla på som vi gör nu; det leder inte någon vart. Ni måste sörja för att vi får en tidsplan för kommunindelningsreformen. Detta var alltså motiven för ett förslag till tidsplan som regeringen lade fram 1969. Vi gjorde en prioritering och sade att det är bråttom med att få i gång en aktiv regionalpolitik. Men de borgerliga gjorde en annan prioritering och sade: Nej, reformen skall i första hand fortsätta i den ordning och på frivillighetens väg som vi bestämde oss för 1962; sedan får det ta den tid det tar. När vi fattade beslutet 1969, som alltså innebar en tidsplan för 1971—1974, sade vi också att det bör finnas en möjlighet för kommunerna att få kommunblocksindelningen omprövad. Det var ganska naturligt, ty sedan 1964, när planerna gjordes upp, kunde det ju ha inträffat saker och ting som motiverade en sådan omprövning. Vi fick också mycket riktigt en rad framställningar om sådana omprövningar. Jag kan här exemplifiera med det aktuella Doroteafallet för att visa hur en sådan omprövning kan gå till. indelningen i denna del av Västerbotten omprövad. Den framställningen bifölls av länsstyrelsen så till vida att länsstyrelsen ännu en gång lät pröva om vi i denna del av Västerbotten hade den lämpligaste kommunblocksindelningen. Utredningen redovisade tre olika indelningsalternativ. Fredrika och Åsele ansåg att den nuvarande indelningen borde bestå, medan Dorotea uttalade sig för en annan indelning. Detta var så sent som 1971. Länsstyrelsen, med representanter för de fyra stora politiska partierna, tog sedan enhälligt ställning för att blocket borde bestå.

Efter detta kommer jag till frågan på vilket sätt man i sådana här fall, när olika kommunala intressen står mot varandra, kan göra riktiga avvägningar och på vilket sätt vi från regeringens sida har försökt att ta hänsyn till lokala opinioner.

Ändringarna gällde ju deras gemensamma framtid. Och självfallet fanns det anledning att fästa mycket stort avseende vid vad exempelvis länsstyrelsen har att säga i sådana sammanhang, eftersom man ju där har att ta hänsyn till kommunindelningen i hela länet. Länsstyrelsen skall ju ta ansvaret för den regionala planeringen.

Målsättningen för kommunindelningsreformen — jag hoppas att vi inte skall bli oense på den punkten utan hålla fast den — har varit att skapa så jämlika förhållanden som möjligt för medborgarna i fråga om kommunal service och andra tjänster och insatser som kommunerna lokalt skall erbjuda. Det är då naturligtvis också angeläget att vi frågar oss: Vad blir konsekvensen om vi gör avsteg från tidtabellen för reformens genomförande i detta sammanhang?

Dessutom måste man bedöma vad en fördröjning på ytterligare tre år av sammanläggningen i kommunblocket innebär med hänsyn tagen till den effekt hela kommunblocket kan få ut av den aktiva regionalpolitiken. När det gäller kraven på uppskov har framförts vissa motiveringar som regeringen inte har kunnat tillstyrka. En sådan motivering som vi har fått är: Vi vill vara ensamma i vår kommun ytterligare en treårsperiod för att vi skall hinna genomföra de investeringar som vi önskar få genomförda i vår kommundel före sammanläggningen. Ärade kammarledamöter! Det gäller här investeringar som hela den blivande kommunen i fortsättningen skall ta det gemensamma ekonomiska ansvaret för och som därför borde planeras gemensamt. Vi har inte funnit att sådana framställningar om uppskov vilar på de särskilda skäl som riksdagen uttalade skulle föreligga för att man skulle slippa sammanläggningen 1974. Det har också förekommit framställningar med motiveringen: Vi vill bryta ut vår kommun ur blocket. Vi vill, på tvärs mot hela tanken med kommunindelningsreformen, fortsätta att leva som egen kommun för oss själva vid sidan av de övriga kommuner som kommer att bildas. — Vi har prövat också de framställningarna. Vi har i ett par fall beviljat sådana framställningar, därför att utvecklingen inom kommunen varit sådan att det numera fanns underlag och skäl för att låta kommunen fortsätta att så att säga stå på egna ben.

Jag skulle nog på den punkten vilja se kommunindelningsreformen på det sättet, att det även lokalt gäller för samhället att ha så pass starka enheter att det blir samhället som leder utvecklingen och att inte andra intressen styr den utveckling som samhället skall genomgå. Jag måste redovisa den synpunkten eftersom den varit relevant i de diskussioner jag mött i dessa sammanhang. Jag kommer så till frågan om de lokala opinionerna. Självfallet har vi försökt att på allt sätt bilda oss en uppfattning om hur man lokalt har sett på dessa problem. Jag kan försäkra att vi inom departementet inte sparat någon möda — jag har sysslat med denna fråga under praktiskt taget hela den tid som reformen genomförts — när det gällt att resa ut och besöka kommunerna, ta del av deras synpunkter och försöka informera. Jag vet inte hur många kommunala delegationer som gjort uppvaktningar i civildepartementet och tidigare i kommunikationsdepartementet för att diskutera alla dessa angelägenheter. Vi har försökt att ta god tid på oss för att kunna tränga bakom deras synpunkter.

Om man inför kommunens medborgare framställer det så att en kommunsammanläggning praktiskt taget kommer att innebära att man ödelägger sin egen kommun på service och över huvud taget på möjligheter att verka i fortsättningen, är det självklart att det vill mycket till för att man från medborgarnas sida i en folkomröstning skall få ett ja till kommunsammanläggningen. När vi bedömt dessa opinionsyttringar har vi därför också känt oss skyldiga att undersöka på vilka grunder själva opinionsbildningen skett. Det har i detta sammanhang talats mycket om frivillighet, och motionärerna har sagt att man med den uppläggning man här redovisat vill återinföra något av detta element i kommunindelningsreformen. Jag vill då peka på vad frivilligheten i detta sammanhang ofta kan innebära.

Det var väl ändå inte det som var målsättningen för kommunindelningsreformen. Det är väl inte på den vägen vi skall uppnå den jämnare fördelning människor emellan när det gäller service osv. som vi avsåg att en ny kommunindelning skulle ge.

Det har sagts att om inte lokala kommunala opinioner får som de vill, finns det inte längre någon demokrati i det här landet. Det finns lokala opinioner som i detta sammanhang har sagt att vi nu har prövat alla demokratiska medel för att få vår vilja igenom. När det inte går den vägen, får vi pröva andra medel för att göra vår vilja gällande. Jag tycker nog att det kan finnas anledning för oss alla att fundera över vart vi är på väg, om vi accepterar ett sådant resonemang.

Vi har hela tiden försökt hantera frågorna ungefär på detta sätt. Jag kanske då till slut kan få redovisa sammanfattningsvis vad som är resultatet av detta arbete under de år som vi har haft att handlägga reformen. Vid 1971 års sammanläggningstillfälle berördes 523 kommuner av sammanläggningarna. 485 av de kommunerna sammanlades på framställningar av dem själva. De övriga 38 ville vänta till 1974, och där skedde alltså sammanläggningen mot deras vilja. Varför? Jo, därför att de, om de skulle ha fått sin vilja fram, hade hindrat andra kommuner, som bättre behövde en sammanläggning, att få en sådan till stånd. Där har alltså solidariteten fått ta över. Inför den sammanläggning som nu väntar 1974 har vi i stort sett alla beslut fattade. Det saknas ungefär en handfull. Hittills har 260 kommuner berörts av de sammanläggningar som skall göras 1974. 21 av de kommunerna har begärt att få upplösning av blocket eller uppskov med sammanläggningen. 11 av dessa 21 kommuner har fått bifall på sin framställning. 10 av dem har fått avslag på sin framställning med de motiveringar jag här redovisat, alltså att vi inte ansett oss kunna acceptera deras krav, eftersom vi också har att ta hänsyn till övriga berörda kommuner i området. I slutet av sitt anförande citerade utskottets ordförande ett inlägg, som jag gjorde i kommunindelningsdebatten 1969. Han sade att jag sannerligen hade fått uppleva att det inte var så lätt alla gånger att få kontakt med kommunalmännen. Jag skall uppriktigt säga att jag inte anser mig kunna klaga på de kontakter jag har haft med kommunalmännen under de år jag sysslat med dessa ting. Jag tycker tvärtom att det har varit mycket lätt att få kontakter med kommunalmännen, men det hindrar å andra sidan inte att vi ibland har haft delade meningar, vilket framgår av de resultat som jag nyss har redovisat. Regeringen har fått besluta med ledning av de principer som jag på detta sätt har försökt redogöra för. Herr Grebäck undrade om det ändå inte finns risk för — åtminstone fattade jag honom så — att dessa kommunalmän upplever att de inte har fått göra sitt inflytande gällande, eftersom de inte har fått som de ville. Uppriktigt sagt: Är det verkligen på det sättet i en demokrati att man, så fort man inte får som man vill, bara kan säga att man inte har fått tillfälle att göra sitt inflytande gällande? Alla får tillfälle att göra sitt inflytande gällande, alla får tillfälle att framföra sina synpunkter och sina skäl, men ett beslut måste ju fattas. Jag är övertygad om att kommunalmännen från sin egen verksamhet inom kommunerna är ganska väl bekanta med sådana situationer.

Herr talman! Jag är helt medveten om att statsrådet har mycket lätt för att få kontakt med folk — jag har alltid erfarit detta själv; det har aldrig varit några svårigheter i det fallet. Tyvärr är det emellertid så, att man kanske inte alltid lyckas, men rent allmänt kan väl sägas att det är angeläget att kontaktytorna mellan politikerna och övriga medborgare förbättras. Kravet på en översyn av lagen bör kunna förenas med att man observerar även de problemen. Jag skulle vilja ställa en liten samvetsfråga till statsrådet. Jag undrar om statsrådet aldrig har känt osäkerhet när statsrådet har fattat beslut i de här ärendena och frågat sig själv: Har jag handlat rätt eller har jag handlat fel? Det kan ju även tänkas att regeringen har handlat fel i indelningsfrågorna någon gång. Skall då de felen bestå för all framtid, när vi har genomfört den här reformen, eller kan det tänkas att man i en framtid omprövar sådana beslut? Det är de frågorna som jag menar att det kan finnas anledning att ställa nu, när vi avvecklar den provisoriska lagen och återgår till den gamla, och att man bör tänka över de problem, som vi även i framtiden kommer att ställas inför. Det är väl all anledning för oss politiker att ständigt försöka pröva hur vi själva skall bära oss åt för att kunna förbättra demokratins villkor, inte minst den kommunala demokratins. Vi har i utskottet inte krävt någonting annat än att vi, när vi har genomfört kommunindelningsreformen, skall stanna upp ett slag och fundera över framtiden. Statsrådet har för övrigt själv vid upprepade tillfällen gett uttryck för önskvärdheten av att man gör en översyn av demokratins arbetsformer — om jag har förstått statsrådet rätt; annars har jag läst fel i protokollet.

Herr talman! Det har verkligen inte varit min avsikt att försöka demonstrera någon ofelbarhetsattityd i dessa frågor. Självklart är det här fråga om utomordentligt besvärliga avvägningsproblem, som man får diskutera noggrant innan man kommer till en slutsats.

För att inte bli missförstådd på denna punkt måste jag säga, att regeringen nu inte leker med tanken på en ny kommunindelningsreform. Jag är i varje fall för egen del så innerligen glad att vi nu är färdiga med den här reformen. Jag tycker att det nu verkligen är angeläget att kommunerna kan få den arbetsro de behöver för att bygga för sin egen framtid. Men vi kommer även i fortsättningen att ha en indelningslag. För närvarande har vi 1919 års lag, som ger alla möjligheter att vidta de förändringar i indelningen, som kan bli nödvändiga med hänsyn tagen till den annorlunda inriktning av utvecklingen som kan komma att ske i kommunerna, en inriktning, som vi i dag inte kan förutse. När vi talar om den kommunala demokratin — jag tyckte att herr Grebäck uppehöll sig litet vid denna — är vi naturligtvis helt ense om att vi med alla medel behöver stärka kontakterna mellan den kommunala verksamheten och medborgarna. Vi har ju ett utredningsarbete i gång. Det är den kommunala demokratiutredningen som har parlamentarisk sammansättning. Den arbetar i takt med det forskningsarbete som också pågår. Det bedrivs försöksverksamhet på olika områden. Aktivt arbete i dessa sammanhang sker inom de politiska partierna, och jag skulle för min del nog vilja understryka, att jag anser att de politiska partierna har ett särskilt ansvar för att vi i de nya stora kommunerna kan skapa nya former för kontakt mellan medborgarna och den kommunala verksamheten. Självfallet är det i och för sig ingen fördel med kommunindelningsreformen att antalet direkt engagerade medborgare i den kommunala verksamheten blir färre.

Då sade kommunförbunden: Från den kommunala självstyrelsens synpunkt är det angeläget, att vi får kommuner som kan ta ansvaret för de lokala uppgifterna. Den grundläggande och första förutsättningen för att vi skall få en god kommunal demokrati är att kommunerna har ansvar för väsentliga uppgifter. Detta var den inställning man då valde. Nu återstår för oss att hjälpas åt att finna bättre former för kontakter mellan den kommunala verksamheten och medborgarna. Där hoppas jag att de politiska partierna skall engagera sig både i utredningsarbete och i sin enskilda partiverksamhet.
Herr talman! Jag ber att få säga ett tack till statsrådet Lundkvist för att han på detta utomordentliga sätt hjälpt mig att skaffa argument för en översyn av 1919 års indelningslag. Jag har inte kunnat tolka hans inlägg på annat sätt. Många problem kommer att möta oss i framtiden, och det finns all anledning att stanna upp och tänka över dem.
Herr talman! Enligt min mening blandar civilutskottets ordförande hela tiden ihop å ena sidan indelningslagen och å andra sidan de kommunala demokratiproblemen, som vi måste tackla på annat sätt. Indelningslagen, som den nu är utformad, ger fulla möjligheter att göra de ändringar i den kommunala indelningen i fortsättningen som förändringar i utvecklingen kan motivera.

Herr talman! Den vanliga ordningen när vi diskuterar här i kammaren brukar vara att statsråden väntar med att gå upp i talarstolen till dess att utskottets representanter fått säga sitt eller att man, när avsteg görs från den ordningen, kommer överens om detta. Det tycks emellertid vara betecknande för statsrådet Lundkvists agerande över huvud taget i denna fråga att han anser sig kunna helt nonchalera riksdagen och de politiska spelreglerna. Herr talman! Ingen av oss som står bakom civilutskottets betänkande ifrågasätter behovet av kommunsam manläggningar. De gamla kommunerna var i många fall för små för att kunna ge sina invånare en rimlig kommunal service. Naturligtvis har den kommunala demokratin viktiga fördelar av att det är nära mellan förtroendevalda och väljare, att medborgarna lätt kan nå politikerna och att det inte — för att uttrycka det bildligt — är alltför långt till kommunalkontoret. Men den kommunala demokratin måste också ha ett innehåll, det måste finnas någonting att fatta beslut om. Därför måste det bo någorlunda många yrkesverksamma människor i varje kommun, annars blir kommunens skatteinkomster för små. Och det är bättre om en kommun kan ge sina invånare sysselsättning inom olika yrken och branscher än om den har ett helt ensidigt näringsliv. Det är detta vi menar, när vi säger att en kommun skall ha en näringsgeografiskt riktig sammansättning. Om allt detta är vi ense här i kammaren, och om detta är det överväldigande antalet kommuninvånare och kommunalpolitiker runt om i landet också ense. Därför har det varit möjligt att genomföra den stora kommunreformen. Från 1962, då riksdagen fattade det första beslutet om den nu aktuella sammanläggningsreformen, har antalet kommuner minskat från över 1 000 till cirka 400. Vad vi diskuterar nu och har diskuterat med stor hetta tidigare är inte målen i och för sig utan metoderna att komma fram till målen och då framför allt i vilken utsträckning hänsyn kan och bör tas till vad människorna ute i kommunerna och deras förtroendevalda politiker tycker och tänker. Det är här — och inte i någon nämnvärd utsträckning när det gäller det som statsrådet Lundkvist varit inne på — som meningarna går isär. Och här är de politiska skiljelinjerna för en gångs skull ganska lätta att se. På ena sidan finns det maktbärande partiet, som sedan 40 år behärskar byråkratin och som vill genomföra kommunsammanläggningar även när en nästan helt enig opinion säger nej. På andra sidan finns oppositionspartierna som tycker att detta är fel, som menar att vi har råd att ta hänsyn till vad människorna tycker, att vi åtminstone kan vänta med kommunsammanläggningsbeslut i de fall där mycket starka lokala opinioner känner oro inför vad en sammanläggning skall komma att medföra för deras bygd. Den här ståndpunkten är ingen efterrationalisering inför de opinioner som nu har växt fram i Dorotea uppe i Västerbotten, i Alfta i Gävleborgs län eller i Riseberga nere i Skåne. Folkpartiet har för sin del aldrig varit med om att kommunsammanläggningar skall kunna ske mot kommuninvånarnas önskan annat än i mycket speciella fall. Det var heller inte meningen 1962 när det första stora beslutet om en kommunreform fattades.

Men sju år senare, 1969, kunde centralbyråkraterna i kanslihuset inte längre hålla fingrarna i styr. Tydligen hade de länge irriterats över att man i flera kommuner hade tagit riksdagens ord på allvar och skjutit sammanläggningsplanerna på framtiden, och att man på sina håll envisades med att vilja lösa problemet med sammanläggningen på ett annat sätt än man i kanslihuset tyckte var det riktiga. Därför drev man från socialdemokratins sida igenom en lag som gör att staten nu kan tvinga kommunerna att gå samman, även om varenda kommuninvånare, alla politiker och alla partier har en diametralt motsatt mening.

Ändå drev regeringen med knapp majoritet igenom denna tvångslag. Det är enligt den lagen som regeringen nu fattat beslut som går stick i stäv med de lokala opinionerna i Dorotea, i Alfta och i Riseberga. När företrädare för de här opinionerna talar om diktatur har de naturligtvis fel. Lagen har antagits i demokratisk ordning av en folkvald riksdag. Men det är också alldeles riktigt att lagen innehåller ett tvångsmoment och att den sannolikt inte skulle ha kunnat drivas igenom i dag eftersom socialdemokraterna nu liksom under större delen av efterkrigstiden saknar egen majoritet i riksdagen. I motioner har nu enskilda ledamöter från oppositionspartiernas riksdagsgrupper begärt uppskov med beslut i fråga om Alfta, Dorotea och Bjurholm. Riksdagen kan inte behandla de motionerna i sak. Genom den lag som jag just berört har riksdagen överlåtit åt Kungl. Maj:t, dvs. regeringen, att handlägga den här typen av frågor. Vi skulle kunna begära en ändring av den nu gällande lagen, men det vore en ganska verkningslös åtgärd eftersom den här lagen snart upphör att gälla och eftersom kommunreformen i det nuvarande skedet snart är genomförd. Men det är alldeles uppenbart att det ändå står ganska mycket mellan raderna i det betänkande från civilutskottet som vi nu behandlar. Och vad som står mellan raderna därför att det inte gick att skriva på raderna, av statsrättsliga skäl, är att regeringen borde ha tagit hänsyn till de mycket starka opinionerna i alla de berörda kommunerna och beviljat anstånd med kommunsammanläggningarna. Det innebär inte att vi som står bakom den meningen har tagit ställning för någon speciell lösning i sak. Det kan inte vara riksdagens uppgift att göra det, vi har heller inte förutsättningar att bedöma alla de faktorer som måste med i bilden. Men vad vi menar är att det är ovanligt klumpigt och brutalt att som här skett nonchalera starka medborgarkrav, när den lag regeringen nu har att följa ändå — trots att den med rätta kan kallas en tvångslag — medger att dispens beviljas. Den möjligheten har regeringen emellertid inte velat använda. Trots att de argument i sak man åberopat, som vi inte kan gå in på närmare här, inte alls talar entydigt för en enda lösning, har man valt att driva igenom sin egen vilja över huvudet på kommuninvånarna, som alla i de här tre fallen gett sin mening till känna i folkomröstningar, där den alldeles överväldigande majoriteten gått emot den linje regeringen valt. Men regeringen har inte bara satt sig över de lokala opinionerna, den har också på ett utmanande sätt nonchalerat riksdagen. Det är sant, som jag redan berört, att riksdagen formellt inte kan ålägga regeringen någonting i den här frågan. Så långt har vi riksdagsmän lika litet att säga till om som de hungerstrejkande männen uppe i Doroteas medborgarhus. Men är det ändå inte rimligt att regeringen när den exceptionella situationen uppstår, att riksdagen faktiskt tar upp några enskilda sammanläggningsärenden, då väntar med sitt beslut till efter riksdagsbehandlingen? Formellt är det riktigt att regeringen inte behöver göra det, men en regering med den minsta lilla känsla för politisk anständighet borde ändå ha väntat — och borde ha låtit sitt ställningstagande följa den mening som kom till uttryck i riksdagsbeslutet. Men ingenting tycks vara mera främmande för vår maktfullkomliga socialdemokratiska regering än att tänka så. Efter 40 år vid makten har man för varje dag svårare och svårare för att lyssna på vad andra säger, är man mindre och mindre benägen att ta hänsyn och desto mer övertygad om att man själv alltid har rätt. Ideologiskt sett är regeringens handlande likväl logiskt och konsekvent. Socialdemokratin hävdar kravet på en stark statsmakt, och det går inte ihop med de närdemokratiska krav folkpartiet ställer, t.ex. när det gäller att öka det demokratiska inflytandet på länsnivån, när det gäller att decentralisera den statliga förvaltningen, när det gäller att införa kommundelsråd för att den vägen i någon mån motverka alla de nackdelar som en kommunsammanläggning, även när den är motiverad i övrigt, innebär. Socialdemokratin är fast övertygad om stordriftens och centraliseringens fördelar i alla lägen. Men vad som hänt i Dorotea, Alfta och Riseberga visar att den ideologin lätt kommer i konflikt med enskilda människors rimliga krav på inflytande. Vad skall nu ske? Kanske kommer riksdagen i dag att bifalla civilutskottets utlåtande. Om det inträffar, innebär beslutet i sak en mycket allvarlig kritik av regeringens beslut i de nu aktuella kommunsammanslagningsfrågorna. I det läget anser jag det naturligt att regeringen omprövar detta beslut. Jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan.

Herr talman! När jag lyssnade till statsrådet Lundkvist fick jag ett intryck av att den på många sätt intressanta redovisning som han gav hade karaktären av en lidandets historia. Det var så olikt statsrådet Lundkvist. I och för sig kan jag väl förstå om det har varit en lidandets historia. Det är ingen lätt sak att omvandla det svenska samhället så i sina grunder som denna reform egentligen innebär därför att den ingriper i den gamla kommunala självstyrelsen. Vi skall rädda den kommunala demokratin genom att skapa stora nya enheter, har det sagts, och vi har väl accepterat det. Men vad är det som sker? Jo, i själva verket upplever människorna inte saken på det sättet. De har tydligen i dag kommit att uppleva det som om det minskade antalet förtroendeposter innebär att man inte längre har sina förtroendemän nära till hands när det gäller att diskutera uppgifter. Och de i sin tur når inte människorna i kommunen på samma sätt som man gjorde förr.

Och vi måste väl säga att erfarenheterna i de sammanlagda kommunerna visar att farhågorna inte är alldeles grundlösa härvidlag. Ändå har det självklart inte varit avsikten, utan avsikten har varit den precis motsatta: effektivare service för människorna, rationalisering som skulle minska omkostnaderna och därmed hålla skatterna nere. Men detta har inte blivit effekten, inte ännu i varje fall. Och sådant här känns ju för människor, på nära håll.

Med det vill jag inte ha sagt att det var fel att genomföra kommunsammanläggningarna. Men man kan möjligen diskutera precis det som föregående talare här har varit inne på, nämligen om man skulle kunna hitta metoder som gjorde det lättare för människor att erfara det positiva i hela reformen. Vi minns väl debatterna från 1969. Jag skall inte upprepa vad som redan har sagts om dem, men jag kan nog inte komma ifrån att, vad än statsrådet Lundkvist har sagt om nödvändigheten av att avskaffa frivilliglinjen, sätta ett frågetecken vid detta.

Men då säger statsrådet Lundkvist: Detta är inte solidariskt. Vi måste göra det på ett annat sätt därför att här strider intresse mot intresse och hur skall man då kunna ta hänsyn till den lokala opinionen?

Själva principbeslutet utgick från att det skulle vara näringsgeografiska enheter, och därför tycker jag att de beslut som kommit att fattas ibland ser litet egenartade ut.

Men framför allt har människor som bor i kommuner som sammanlagts eller är på väg att läggas samman på något sätt upplevt sammanläggningen som ett tvång i stället för den från början uttalade frivilligheten. När man beslöt om en frivilliglinje 1962 var det mycket opsykologiskt att senare avskaffa den. Det var kanske det största felet. Det går lättare att gå från tvång till frihet än från frihet till tvång, därom råder ingen som helst tvekan.

I den skall erfarenheterna — både de goda och de dåliga — kunna summeras på ett sådant sätt att vissa justeringar också kan göras. Jag måste nämligen säga: Strunt i den förvaltning som inte kan göra justeringar i efterhand om något har blivit fel! En möjlighet att justera är just möjligheten till dispensgivning, som vi har velat stryka under, och som vi tycker att regeringen kanske kunde ha använt sig mer av. Jag tror inte att det skulle ha skadat, även om statsrådet menar att risken i de fallen skulle ha varit stor för att en liten kommun inte hade kommit att klara sig därför att en större kommun ville fortsätta att vara självständig litet längre tid.

Även om man för över den i stora enheter känner sig de små enheterna som om de förlorat sin självstyrelse, och då kan man inte kräva nog stor försiktighet. Herr talman!

Jag ber, herr talman, utan tvekan att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Den lokala självstyrelsen och den kommunala verksamheten kännetecknas av en rad problem. Det gäller socialpolitik, bostadsförsörjning, regionoch näringspolitik, serviceproblem i glesbygder och tätorter, skoloch kulturpolitik, trafikpolitik osv. Det är kostnadskrävande uppgifter som måste klaras samtidigt som kommunerna och landstingens förutsättningar avsevärt har försämrats på grund av den statliga övervältringen av kostnader på kommunerna. Detta försämrar också möjligheterna att genomföra åtgärder i syfte att vidga och utveckla den kommunala demokratin och gör det svårare för de små kommunerna att klara sig. I det sammanhanget finns det anledning att erinra om att kommuninvånarnas möjligheter att påverka utvecklingen och styra planeringen i sina kommuner är starkt begränsade. I allt väsentligt går den nuvarande regionoch planpolitiken ut på att tillfredsställa näringslivets/storföretagens lokaliseringskrav. Det borde i stället vara så, att invånarnas intressen och uttalade önskemål, och inte kapitalisternas intressen, får styra planeringen. Människornas rättmätiga krav att få bo kvar i sina egna landsändar och behålla sina egna kommuner måste tillgodoses genom en allsidig utveckling av alla regioner. Vi kräver därför från kommunisternas sida full och differentierad sysselsättning utan avfolkning i alla regioner. Men det fordrar statliga investeringar i de svagare regionerna och samhällelig kontroll över och styrning av företagsetableringen. De krav och synpunkter som framförts från olika kommuner inför nu förestående kommunsammanläggningar — från Dorotea, från Alfta och från andra kommuner — borde rimligtvis kunna beaktas. Det är riktigt och positivt då människor ute i de berörda kommunerna genom sin aktivitet vänder sig mot politisk byråkratisering, ifrågasätter regeringens auktoritet och vill att man skall korrigera sådana misstag som enligt en majoritet av kommuninvånarna har gjorts. Just folkets egen aktivitet och en fri och öppen diskussion bidrar effektivt till att hindra reaktionära strävanden och värderingar. Vad man bl.a. ger uttryck för från den opinion som är verksam är att man slår vakt om en ekonomisk utveckling i sin hembygd. Det handlar även om allmänhetens tilltro till myndigheternas objektivitet och goda vilja att åstadkomma samförståndslösningar. Även om besluten om sammanläggningar har fattats i laga ordning, hindrar det inte att besluten i flera fall står i motsättning till en överväldigande majoritet av befolkningen i de berörda kommunerna. Det har i det sammanhanget talats mycket om demokrati. Demokrati är emellertid inte bara att hålla fast vid fattade beslut. Det är också en fråga om att vara öppen för att ompröva beslut och allvarligt pröva invändningar — som i flera fall inte har funnits redovisade i underlaget för de första ställningstagandena. Innehållet i motion nr 1553 ger anledning till ett kraftigt understrykande av att även gällande lagstiftning ger Kungl. Maj:t möjlighet att ompröva fattade beslut. De hänsyn som självfallet får tas till genom sammanläggningsbeslut skapade förhållanden måste i allmänhet anses underordnade det långsiktiga intresset av att kraftiga och sakligt välgrundade lokala opinioner tillräckligt beaktas — vilket nu inte alltid sker. Även om i detta sammanhang skälen för fastställelse av omfattningen av t.ex. Dorotea och Bollnäs kommunblock formellt inte kan sakprövas av riksdagen, kan det dock slås fast att kraftiga lokala opinionsyttringar, med stöd även i riksdagen, inte bör negligeras av prestigeskäl. Herr talman! Från vänsterpartiet kommunisternas sida anser vi det väsentligt att regeringen tar all möjlig hänsyn till de lokala opinionerna, så som de kommit till uttryck, och från fall till fall utnyttja sin dispensrätt, samt att det också ges uttryck för en sådan mening från riksdagens sida. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.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

För det Nr 50 andra skall regeringen även utan sådant förslag från länsstyrelsernas sida Torsdagen den kunna, om speciella omständigheter föreligger, underlåta att förordna om 22 mars 1973 indelningsändring ens till årsskiftet 1973-1974.

Herr Ullsten säger att sannolikt skulle man inte kunna genomföra det han kallar för tvångslagar i dag, då socialdemokraterna inte har någon egen majoritet. Jag skulle till det vilja säga: Var inte så säker på det, herr Ullsten, om samma situation förelåg som 1969 med svårigheter att klara sammanläggningsfrågorna. Vi tror emellertid fortfarande att regeringen inte är helt okänslig inför att utnyttja de möjligheter man har till en omprövning före april månads utgång beträffande ett antal kommuner. Det är vår förhoppning från vänsterpartiet kommunisterna att man kommer att utnyttja den dispensrätt man har och företa en sådan omprövning. Alldeles bortsett från om man tycker att det i och för sig inte finns anledning att göra det, så borde man kunna göra det med hänsyn till den mycket kraftiga opinion som vi alla har kunnat ta del av och som har kommit till uttryck i dessa frågor.

Herr talman! Nu tror jag det är mycket angeläget med några förtydliganden i den här debatten. Jag har fattat alla de tre talare som gjort inlägg efter mitt första anförande så, att om det finns en majoritet i en av kommunerna inom blocket för att den kommunen skall få slippa sammanläggning med de övriga kommunerna, så bör man generellt sett låta den majoriteten få sin vilja fram. Jag tycker att inte minst herr Claeson skulle tänka sig för litet grand. Det har uttalats sådana här önskemål från mycket rika kommuner som inte har önskat någon sammanläggning med sin fattiga granne. Men under förutsättning att det finns en majoritet inom den rika kommunen mot sammanläggning skall, enligt herr Claesons sätt att resonera, denna majoritet ha sin vilja fram — sedan får det gå som det vill för den fattiga kommunens invånare. Det är alltså en dispens från solidariteten som herr Claeson är med om att hävda att vi skall ge. Jag tycker också att herr Ullsten kan passa på att fundera litet över de kommunsammanläggningar som den ledamot, som just för ögonblicket är hans bänkgranne, känner väl till. Det har funnits majoriteter i andra sammanhang som inneburit att herr Ullstens eget parti drivit en majoritetslinje för att en kommun skulle få vara självständig, medan samma parti i den kommun med vilken sammanläggning skulle ske har hyst helt motsatt uppfattning. Vi har haft, att i dessa sammanhang, liksom i andra, inte att se på hur majoriteterna varit sammansatta inom respektive kommuner utan också att i sak pröva sammanläggningen mot bakgrund av reformen och dess syfte. Vad lagstiftningen beträffar accepterade såvitt jag förstod herr Claeson 61 att vi fick en lagstiftning 1969, men både herr Ullsten och fröken Ljungberg har sagt att det var fel med lagstiftning 1969. De har frågat varför man ändrar sig när man en gång har fattat ett beslut, och de har sagt att då riksdagen fattat ett beslut 1962 skall väl det beslutet inte ändras. Ja, det är till att kunna vara konservativ!

Vad innebär lagstiftning som regel? Jo, det innebär att man vill genom en lag säkra allas rätt till någonting i samhället. Vi fann 1969 att vi var tvungna att tillgripa lagstiftning för att säkra alla människors möjlighet att få bo under någorlunda likvärdiga kommunala förhållanden och att få del av vad den nya regionalpolitiken skulle kunna skapa. Men då vill de borgerliga partierna behålla frivilligheten från lagstiftning — man vill ha dispens från lagstiftning för dem som önskar stå utanför lagen. Omsätt detta i andra sammanhang, när vi genomför reformer för att skapa lika rätt för alla medborgare!

Här går tveklöst en skiljelinje mellan borgerligheten och socialdemokratin. Vi har i fråga efter fråga hävdat, att om en lagstiftning är nödvändig för att ge alla medborgare lika rätt när vi ändrar och reformerar samhället, så får vi tillgripa den. De borgerliga partierna däremot har i fråga efter fråga försökt undvika lagstiftning för att ge större spelrum åt dem som i ett bestämt läge inte har haft behov av skydd.

Herr Ullsten låter hellre regionalpolitikens målsättningar skjutas litet på framtiden. Det är värdefullt att slå fast detta inför de debatter vi ändå skall föra i dessa frågor framöver. Märk väl, att när vi tog beslutet 1969, så stöddes det av en mycket bred remissopinion. Majoriteten på den kommunala sidan ville få en annan ordning till stånd än frivilligheten, eftersom man inte visste hur den kommunala indelningsreformen skulle sluta. Eller se på hela den övriga remissopinionen. Löntagaropinionen slöt upp på bred front för reformen, därför att man insåg sambandet mellan regionalpolitiken och kommunindelningsreformen. Men här står de borgerliga partierna i dag fortfarande kvar på den ståndpunkt som de människor vilka var intresserade av att skapa effektivitet i dessa sammanhang hade lämnat redan 1969. Det kan vara intressant att slå fast detta, när vi skall diskutera vidare om hur vi med regionalpolitikens hjälp skall ge stöd åt dem som behöver hjälp den vägen, åt dem som behöver sysselsättning i sina områden och åt dem som behöver service. Här är det fråga om att med hjälp av regionalpolitiken bygga upp en bättre servicestruktur i de nya kommunerna. Sedan sade fröken Ljungberg att jag gav intryck av att ha vandrat en lidandets väg, när jag har sysslat med dessa reformer. Det har jag emellertid alls inte gjort. Det har varit ett mycket stimulerande arbete. I den senaste sammanläggningsomgången gällde det 260 kommuner, och endast i tio fall har vi nödgats fatta beslut mot kommunernas vilja. Mot den bakgrunden tycker jag trots allt att de ord om bryskhet och liknande som herr Ullsten tog i sin mun var en aning malplacerade. Vi har, som jag sade, haft 21 framställningar att behandla. 11 har blivit bifallna och 10 har vi inte kunnat bifalla, i de flesta fallen av hänsyn till de andra i kommunsammanslagningen ingående parterna; ett sådant medgivande skulle ha fått negativa verkningar för de övriga kommunernas medborgare. Herr Claeson började med att tala om de små nationerna. Jag vill sluta med att tala om att många har sagt att kommunindelningsreformen är en stor jämlikhetsreform, och det är ett faktum. Det är en solidaritetsreform. Därför får man vara varsam också när man beviljar dispenser. Man får akta sig för att bevilja dispenser för den starkares rätt gentemot den svage.
Herr talman! Statsrådet Lundkvist försöker göra gällande att min tes skulle vara att så fort en kommun säger nej så kan det inte bli tal om någon kommunsammanläggning. Emot den ställer han sin egen jämlikhetsfilosofi, som innebär att det är därför att man vill skydda de små kommunerna som man ibland tvingas köra över enskilda kommuners protester. Men statsrådet Lundkvist är ganska illa ute om han vill exemplifiera den tesen med de tre fall vi nu diskuterar. Vi har inte generellt sagt att ett nej från en kommun skall leda till att kommunsammanläggningen inte kommer till stånd. Vi diskuterar nu med utgångspunkt från några konkreta fall, som vi inte kan behandla mera direkt men som vi kan ta som exempel. Först Riseberga kommun i Skåne. Den är inte den största kommunen i det kommunblock det handlar om. Jag vet inte hur mycket folk som bor i Östra Ljungby, men det är i varje fall väsentligt färre människor i Riseberga än i Klippan, som kommer att bli centrum i den nya kommunen. På Alfta stämmer statsrådet Lundkvists argumentation inte heller. Alfta är en ganska liten kommun med 5 300 invånare, som inte vill läggas samman med Bollnäs som har 17 400 invånare. Det kan då inte rimligen vara så att det är den stora, rika kommunen som hotar människorna i den lilla kommunen. Förhållandet är det motsatta. Inte heller den storkommunlinje statsrådet driver stämmer särskilt bra, om man tar Alfta som exempel. För vad som händer om man lägger Alfta till Bollnäs — vilket alltså Alftaborna inte vill — är att man lämnar en annan kommun, Ovanåker, som är ganska liten, förmodligen för liten för att vara en självständig kommun särskilt länge, helt åt sitt öde. Opinionen i Alfta säger inte nej till en sammanläggning som sådan men föredrar en sammanläggning med Ovanåkers kommun framför att bli infogad i den större Bollnäs kommun. I dessa två fall stämmer alltså statsrådets resonemang inte alls. Och det är tveksamt om det stämmer på Dorotea heller. Dorotea och Åsele är i stort sett lika stora, Dorotea har 100 människor mindre. Om det vore så att man bedömer Dorotea som den starka och livskraftiga orten, som den stora och rika kommunen som nu försöker sätta sig på de små, så vore den naturliga konsekvensen att låta Dorotea bli centralort i den nya storkommunen. I och för sig är mycket som talar för det.
Fru talman! Statsrådet Lundkvist talade om att många rika kommuner ville bestå och inte tog hänsyn till de fattiga kommunerna. I det sammanhanget utvecklade han ett resonemang om de rika och fattiga, om jämlikhet och solidaritet i anslutning till kommunreformen. Nu löser man naturligtvis inte genom aldrig så fiffiga kommunsammanslagningar frågan om jämlikhet och solidaritet mellan människorna, kanske inte heller frågan om en riktig lokal självstyrelse och inflytande för medborgarna. Det förutsätter en helt genomgripande förändring av vårt samhälle. Det är varken folkets vilja eller några dunkla krafters verk som gjort att stora delar av Norrland avfolkas och att storstadsområdena svällt ut, att hela landsändar har utarmats och att det i storstäderna skapats stora problem. Att vi får en uppdelning i rika och fattiga områden, att det blir en fortsatt miljöförstöring och dålig service för dem som bäst behöver en bra sådan är ju en följd av att privatkapitalistiska intressen fått och får verka praktiskt taget ohämmade och dominera förutsättningarna för den nuvarande samhällsplaneringen. Det måste vara det svenska folket — inte den svenska storfinansen — som skall bestämma målsättningen för planeringen. Det handlar här om makt åt folket, åt hyresgästerna i bostadsområdena, åt arbetarna på arbetsplatsen. Det är den linjen som vänsterpartiet kommunisterna förträder också när det gäller frågorna om kommunsammanläggningar. Vi försöker återföra resonemanget till denna grundsyn även i dessa frågor.
Fru talman! Statsrådet Lundkvist ställde ett par frågor till ”oppositionen”, som i detta fall råkar vara utskottsmajoritet — på något underligt sätt har vänsterpartiet kommunisterna med sin socialistiska inställning inte blivit överens med regeringen. Statsrådet ställde bl.a. frågan om vi anser att man skall ta hänsyn till starka lokala opinioner i sammanläggningsärenden. Jag vill kort och gott svara: Ja, tänk att det tycker jag att man skall göra! Om det skall vara någon mening med kommunalt agerande, kommunal självverksamhet och kommunalt självstyre, så måste man nog ta stor hänsyn till sådana opinioner. Jag är mer förvånad över att statsrådet vill göra gällande att man inte skall göra det därför att det i alla sådana sammanhang rör sig om att rika kommuner vill vara hänsynslösa mot fattiga. Jag behöver inte ta alla argumenten därvidlag. Jag tycker att herr Ullsten utmärkt redogjorde för dem inte minst i sin exemplifiering med de aktuella fallen — man kan, om man så vill, lägga till Tännäs. Även på statsrådets tredje fråga tror jag att svaret ger sig naturligt — det gällde frågan om vi verkligen hävdar att frivillighetens väg varit den riktiga. Ja, jag tyckte det 1969, och jag tycker det fortfarande.
Fru talman! Jag undrar om inte fröken Ljungberg gjorde sig skyldig till litet grand av demagogi när hon påstod att jag hade ställt frågan huruvida man skall ta hänsyn till lokala opinioner eller ej. Jag har hela tiden sagt att man skall ta hänsyn till lokala opinioner. Men eftersom det kan finnas lokala opinioner i flera kommuner där det framkommer motstridiga intressen, blir frågan i slutomgången om det över huvud taget är möjligt att avgöra ärenden till den lokala opinionens förmån. Jag tog exemplet med en lokal opinion i en ekonomiskt stark kommun som inte vill sammanläggning med en fattig kommun, och jag frågade om hänsynen då skulle tas till opinionen i den ekonomiskt starka kommunen. Det var mitt resonemang. Jag förde inte detta resonemang i anslutning till de tre fall som herr Ullsten tog upp, utan det var ett generellt resonemang mot bakgrunden av den situation jag haft under hela den tid jag handlagt kommunindelningsreformen.

Fredrika klarar sig inte längre på egen hand, och det är utomordentligt angeläget för denna kommun att en sammanläggning kommer till stånd.

Att konstatera detta är bara att följa upp 1969 års beslut. Låt oss sedan ta Alfta. När kommunblocksindelningen genomfördes 1963 uttalade sig Alfta kommun för att kommunen skulle bli förd till Bollnäsregionen. Näringsgeografiskt har konstaterats av länsstyrelsen och andra att Alfta hör hemma i den regionen. Som motiv för en förändring av Alftas kommunblockstillhörighet har bl.a. framförts att det efter riksdagsbeslutet 1969 inte längre bara skulle vara fråga om ett samarbete inom blocket utan om en sammanläggning. Jag kan inte se att den förändringen i förhållandet mellan kommunerna på något sätt kan ändra den näringsgeografiska samhörigheten. Det har inte heller länsstyrelsen kunnat inse. Herr Ullsten har i varje fall tidigare varit en varm anhängare av en regionalpolitik enligt den modell som socialdemokratin och folkpartiet bekände sig till i höstas, när vi fattade beslut om det regionalpolitiska programmet. Det är av utomordentlig vikt att vi i denna del av Hälsingland får det regionala centrum som Bollnäskommunerna, de kommuner som ligger i Bollnäsblocket, gemensamt skall hjälpas åt att skapa utveckling för. Det är i det sammanhanget Alfta kommer in i bilden. När det gäller Riseberga kan jag tveklöst säga att kommunens skäl till att få stå utanför och få uppskov med sammanläggningen var att kommunen tyckte att den ville hantera sin egen ekonomi under ytterligare tre år. Det framgår med önskvärd tydlighet av det material kommunen lämnade ut inför folkomröstningen, att det var kritiken mot vad kommunen upplevde som en mindre god ekonomisk ställning i grannkommunen som gav kommunen skäl att begära detta uppskov. Men reformens avsikt är ju att jämna ut de ekonomiska förutsättningarna så att människor som bor inom ett område skall kunna få någorlunda likvärdiga möjligheter. Alla dessa argument har vi fått lov att pröva utomordentligt noga, innan vi avgjort ärendena. Det har inte varit så enkelt att man bara har kunnat följa de önskemål som en kommuns invånare kan ha uttalat med ledning av en folkomröstning, som kanske haft till information ett material, som inte alla gånger rättvist redovisat den situation som skulle uppstå efter en kommunsammanläggning.
Fru talman! Statsrådet Lundkvist beskyllde mig för demagogi, men det var i så fall ett omedvetet försök av mig att imitera statsrådets tal om fattiga och rika kommuner. Vad jag nu närmast ville tala om är hur man har gjort kommunuppdelningen och hur man, avsiktligt eller oavsiktligt, inte har tagit upp de önskemål om en förändring i kommunblockssituationen, som olika kommuner har gjort framställning om. Jag tänkte på Alfta när jag i mitt tidigare anförande talade om de näringsgeografiska synpunkterna. Det var ju faktiskt på det sättet, att Alfta redan på ett relativt tidigt stadium begärde att få komma över från Bollnäsblocket till Ovanåkers kommunblock. Bakom denna anhållan låg framför allt näringslivskommitténs uppfattning om Alftas samhörighet i näringslivshänseenden med de starka områdena i Ovanåker och sambandet med Voxnadalen och det industriområdet.
Fru talman! Det var en betydande reträtt som statsrådet Lundkvist gjorde i det anförande han höll nu senast. Den linje han med hetta drev mot mig förra gången var att jag skulle acceptera ett förhållande, där de rika kommunerna så att säga slog de fattiga, och där det var de rika kommunerna som vill hålla sig utanför sammanläggningarna på de fattiga kommunernas bekostnad. I två av de fall jag nämnde, och som är underlag för diskussionen, är det precis tvärtom. I det tredje — det gäller Västerbottensfallet — kan det diskuteras om inte båda eller alla tre kommunerna i stort sett är lika fattiga. Vad saken handlar om är tvärtom en situation, där de små kommunerna — i de allra flesta fall, eller åtminstone de fall vi nu diskuterar — fruktar för vad som skall hända, om de läggs samman med de stora kommunerna i närheten; det är ju i det läget vi nu befinner oss. De fruktar att de då skall hamna på skuggsidan. Det är möjligt att dessa farhågor är överdrivna, men det råder ändå inget tvivel om att det är denna fruktan som i många fall driver opinionerna att säga nej till sammanläggningarna. Det är typiskt, tycker jag, för hela inställningen från socialdemokratiskt håll att man där inte bara saknar förståelse för opinionerna utan att man också säger nej till kommundelsråden, som vi har diskuterat här i kammaren för en tid sedan, och som vi för övrigt har diskuterat många gånger. I de fall då man slår samman kommuner — vilket det ändå ofta blir nödvändigt att göra — kommer de här små kommunerna att ligga ute i periferin av en ny storkommun, men genom kommundelsråd skulle de ändock få möjlighet att få större inflytande än vad de annars skulle få. När sakläget är så oklart — jag vidhåller, fru talman, att det är oklart i de tre fall som vi nu har tagit som exempel — finns mycket stor anledning att ta hänsyn till de lokala opinionerna. Först och främst bör rent principiellt hänsyn tas därför att man bör ta hänsyn till vad folk säger. Man skall ta hänsyn till uppfattningen hos dem de beslut man själv fattar kommer att gälla. Men man skall också ta hänsyn därför att det inte blir något bra utgångsläge och samarbetsklimat för den nya kommunen, om det i någon del av kommunblocket skapas en bred opinion som är bestämt emot en sammanläggning med de andra kommunerna. Därför är det — av demokratiska skäl och med hänsyn till hur den nya kommunen kommer att fungera — rimligt att man vilar på hanen och ger uppskov med sammanläggningen. Man bör se efter om det inte går att lösa problemet på något annat sätt. Det är den linje vi hävdar.
Fru talman! Det är inte så lätt att få någon reda i den argumentering som herr Ullsten för närvarande bedriver. Han talade om reträtt från min sida, Vad jag upplevde som en reträtt från hans sida i början av hans inlägg var att han medgav att man inte uteslutande kunde gå på de lokala opinionerna i de fall där t.ex. en rik kommun inte ville veta av en fattig. Men i slutet av sitt anförande var han tillbaka till den första ståndpunkten och säger: Om det nu är en så stark opinion i en kommun, att man riskerar att samarbetsatmosfären i fortsättningen inte blir bra, borde man låta den starka opinionen ge utslag. Ja, men det kan ju då vara fråga om en rik kommun, som ger uttryck för en stark opinion gentemot en fattig kommun. Det finns alltså inget sammanhang i herr Ullstens sätt att resonera. Herr Ullsten försöker sedan driva tesen att regeringen icke tar någon hänsyn till de lokala opinionerna. Jag har här redovisat läget. 21 framställningar — 11 bifallna. Vi har alltså fått avvisa 10. Men det måste hela tiden vara fråga om avvägningar mellan önskemål från olika kommuners sida. Fröken Ljungberg ville motivera varför det enligt hennes uppfattning säkerligen fanns en annan näringsgeografisk samhörighet i Bollnäsområdet än den som regeringen har tagit ställning för. Hon motiverade med näringslivets organisationer i Alfta och Ovanåker. Men räcker det för oss att åt näringslivets organisationer överlåta att bedöma och ge besked om vad som är den riktiga näringsgeografiska samhörigheten för ett område, fröken Ljungberg? Kan det inte också finnas skäl att samhället får möjlighet att pröva vad den näringsgeografiska samhörigheten egentligen är? Vad skall vi inrymma i begreppet? Var har vi den gemensamma arbetsmarknaden, den största pendlingen, den gemensamma kommunikationssituationen? Och framför allt: Hur skall vi skapa ett regionalt centrum i det här området på basis av en näringsgeografisk samhörighet? Vi kan inte skapa ett regionalt centrum i detta område på basis av Ovanåkers och Alfta kommuner, men vi kan skapa ett regionalt centrum genom att Alfta tillsammans med Arbrå, Rengsjö, Hanebo och Bollnäs går ihop till en kommun. Detta regionala centrum kan bli av avgörande betydelse för möjligheterna till en mera gynnsam utveckling i den här delen av Hälsingland. Detta är länsstyrelsens sätt att resonera. Det är de fyra övriga kommunernas sätt att resonera. De har varit överens om att den här blockbildningen borde vara den riktiga. Regeringen har följt denna övervägande kommunala opinion och länsstyrelsens inställning.

Fru talman! Jag ber bara få konstatera att vi väl torde ha brutit igenom grundlagsvallen och gett oss in på att diskutera de enskilda fallen. I och för sig har jag väl ingenting mot det. Kanske är det lättare att tala i klartext. Men man kan väl ifrågasätta om det är i enlighet med gällande grundlagar att förfara på det viset. Det aktualiserar emellertid en annan fråga som jag tagit upp i det föregående. Den gäller maktfördelningen mellan regering och riksdag med tanke på opinonsbildningar o. d. och vilket värde man skall tillmäta å ena sidan lokala opinioner och å andra sidan den opinion som kommer till uttryck här i riksdagen. Vi får väl en mätare på den om en liten stund, skulle jag tro. Detta är tydligen brännande problem som vi skulle behöva se över en aning i den översyn av lagstiftningen som gäller kommunal indelning m.m.

Fru talman! Vi hörde civilministern här nyss tala om att han ingalunda hävdade någon ofelbarhet. Men alldeles innan jag gick upp här använde han gång på gång orden ”vi kan skapa” — han talade från regeringens sida. Mitt intryck av debatten blev ändå att civilministern företräder ett slags ofelbarhetslinje. En känsla av vanmakt bemäktigar sig mig, just vanmakt och hjälplöshet. Den inställer sig när man tänker på de händelser som föranleder bl.a. debatten som varit här i dag. Jag skall inte gå igenom det manuskript jag hade. Debatten har varit mycket lång och gått in på enskildheter. Jag vill säga några saker om den känsla som griper allt fler människor i landet. Utvecklingen löper obönhörligt vidare åt ett håll. Inga protester hjälper. Man talar om levande opinioner, om att lyssna till gräsrötterna, till rörelsen. Man talar om principen om självbestämmanderätt, likarätt och allt det där som varit uppe i debatten just nu. Men jag vill också vara en av dem som säger att jag har en känsla av att allt det där kommer att betyda allt mindre i framtiden. Utan att gå in på de enskilda fallen annat än som exempel vill jag ta upp ett par av de kommuner det gäller. Jag har nämligen väckt ett par motioner som föranleder denna debatt, nämligen motionerna 950 och 95§S. Det exempel jag allra bäst känner till är Bjurholm. Civilministern har påstått att de andra kommunerna skulle bli lidande, när någon kommuna säger nej, men har någon någonsin sagt till statsrådet Svante Lundkvist att vi i Vännäs kommun, som Bjurholm skall föras samman med, tycker att vi kommer att bli lidande om Bjurholm inte kommer? Jag råkar nämligen nu bo i Vännäs, även om jag skrivs i Agnäs som ligger i Bjurholm. Jag tror att jag känner förhållandena. Jag känner människorna där — det finns människor här i dag därifrån. Jag bor alltså själv i Vännäsdelen, men vi tycker alla att det vore rimligt att Bjurholm fick klara sig själv, när Bjurholm vill det. Vännäs har aldrig sagt att vi inte klarar oss om vi inte får Bjurholm. Vännäs går gärna samman med Bjurholm. Det är inte strid på kniven mellan kommunerna, utan vi är beredda att göra det bästa av situationen. Men det är inte sant att det skulle vara så stora nackdelar med nuvarande förhållanden att vi måste ha den här reformen. Jag tror att detsamma gäller Fredrika-Åsele-Dorotea. Jag anser att Fredrika och Åsele skulle klara sig tillsammans utan Dorotea, särskilt om regeringen gör det regeringen lovat göra i den nya proposition som nyss är lagd. Jag tycker således att statsrådets tal här inte är riktigt. När jag dessutom tar del av sådana rapporter som att 2 002 människor i Riseberga röstade mot att sammanslås med Klippan, medan 185 röstade för, och att i kommunfullmäktige 30 var mot och 1 för, då undrar jag om det inte hade varit anledning att lyssna den här gången i de tio fall statsrådet nämnde som det skulle gälla här. Det är så överraskande och förvånande att man inte gör det. Allt hans prat om att de rika kommunerna härvid aktar sig för de fattiga anser jag inte vara riktigt. Det är ju redan klart att en del sammanslagningar som skett tidigare inte varit så lyckosamma. Vi är inte i princip emot den här reformen, men nackdelarna håller på att visa sig. Låt oss ta kommunen Bjurholm, som nu skall gå till Vännäs, och tänka på vad det betyder för dess västra delar. De har i dag fem mil till tätorten, efter sammanslagningen med Vännäs blir det åtta mil. Det är mycket svårt att kompensera människorna i den delen och få dem att förstå det som statsrådet här sade om att jämnt fördela välfärden. Jag är övertygad om att de kommer att ha mycket svårt att begripa det som statsrådet här har sagt. Tvärtom har man en känsla av att här talar ofelbarheten. Det är storebror som tänker för oss och säger: Vi vet vad som är lämpliga enheter. Man talar om solidaritet. Den ansluter vi oss till, men den är inte tillämplig i det här fallet. Statsrådet vet bättre, och vi har fel! All right, vi får väl lov att böja oss, och vi tänker inte göra några olagligheter. Jag medger att rent formellt har regeringen rättighet att säga det regeringen har sagt. Men var det klokhet att inte vänta en vecka till? Var det inte att ytterligare sprida en känsla av vanmakt? Det stod i pressen, i någon tidning, i går att den här debatten i dag om Dorotea är en skendebatt. Den är bara avsedd att in i det sista ge kommunernas representanter en känsla av att det ändock på något sätt kommer att lösa sig. Det kanske ligger något i strofen: ”Vad göras skall är allaredan gjort I herredagsmän, reser icke så fort! ” Men ändå tror jag inte att debatten här i dag har varit eller kommer att bli resultatlös. Jag tror att den har betydelse. Många människor kommer nog att fundera på statsrådets Lundkvists ord om en jämnare fördelning av välfärden. I en insändare i Västerbottens-Kuriren i dag skriver en man, som också har satt ut sitt namn, att när han lyssnade på TV-debatten i ett program från Göteborg fick han en känsla av att statsrådet försökte slå blå dunster i ögonen på folk. Jag såg inte det programmet och kan därför inte avgöra om uttalandet är rättvist. Jag vill bara säga att talar man om skendebatt, kommer ett annat ord i tankarna, nämligen ordet skendemokrati. Är Sverige på väg att bli en sådan? I en demokrati lyssnar man till människorna och försöker jämka samman viljorna. I en demokrati röstar man och låter majoriteten få avgöra. Här sade statsrådet att alla har fått tillfälle att säga sin mening, och det är ju riktigt. Och det är sant att vi har en regering som är vald i demokratisk ordning. Jag kritiserar inte regeringen för att den har fattat ett beslut, den hade ju avgörandet i sin hand. Men just med tanke på den kommunala demokratin och på allt som är sagt om att lyssna till rörelsen och gräsrötterna och med tanke på hur många människor som upplever olust i en mängd andra frågor i Sverige i dag så måste man fråga: Är inte detta ett olyckligt beslut? Vi vet att det inte bara är fördelar med sammanläggningarna. Vi medger att de måst ske i de flesta fall, men här hade det varit att jämna vägen till en bättre fördelning av välfärden om man hade lyssnat till de människor det gäller. Kommunalmännen i fråga har verkligen tänkt, och de kan den här saken bäst. När jag har talat med statsrådet Lundkvist och statsrådet Holmqvist i frågor som gällt regionalpolitiken har jag märkt vilka resonabla män de är. Det har ofta varit i frågor som har rört de här områdena, och de har då visat vilja att lyssna till sakskäl. Jag har också träffat delegationer som rest från Norrland och andra håll till Stockholm för att träffa företrädare för departementen. Man har sagt: ”Det var väldigt trevligt, de lyssnade på oss. Vi tycker att vi har fått framföra vad vi ville ha sagt. Vi kommer säkert att få våra önskemål beaktade.” Jag medger att statsråden inte alla gånger kan göra precis som folk vill. Men jag måste ändå i dag mot bakgrunden av de senaste händelserna och inför det här obönhörliga nejet till dessa kommuner fråga: Vad är det för system som i det här fallet civilministern är offer för? Är det den ideologi som nyss uttrycktes i de ord som jag antecknade från herr Lundkvists mun: ”Samhället leder utvecklingen.” Det är ingen annan som får styra. Jag vill ärligt säga att jag har mycket stor personlig respekt för statsrådet Lundkvist, och jag har alltid tyckt om att prata med honom, men medan jag lyssnade här i dag blev jag mycket beklämd. Jag tycker att det är gåtfullt att sådant här kan ske. När jag lyssnade till vår vän på vpk-kanten, herr Claeson, som naturligtvis hade storfinansen med i bilden — det har ju kommunisterna alltid — så undrade jag hur det är med det kommunala självstyret i de länder där hans egen ideologi är förverkligad. Hur är det med den kommunala representationen i Estland eller i de andra staterna där borta? Jag vill ärligt säga ut att jag finner det olustigt att i detta sammanhang ha fått en bundsförvant på vänsterkanten. Jag säger det också därför att det visar sig nu tydligen att trenden går därhän att vi också i höst när människorna i den här demokratin har röstat har samma regering vid makten som i sin fullkomlighet säger samma saker och stöds av vpk. Det är tydligen en utveckling utan nåd. Men när valet är över och om regeringen fortsätter, varför inte hämta en man från Riseberga eller Dorotea som konsult exempelvis? Det kanske vore bra att få in någon som inte har suttit så länge i central ställning, som vet hur folk känner och tänker där ute i glesbygderna. Jag är medveten om att jag inte har rättighet att komma med något förslag, men det är i alla fall mycket lätt att komma på den tanken.